Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand har i interpellationen ställt frågor till mig rörande konkurrenslagen och stödåtgärder med anledning av företaget Isolas köp av Polyclad Europe AB. Låt mig först säga att Isolas beslut om nedläggning av Polyclad i Perstorp är beklagligt. Förlusten av de ca 150 arbetstillfällen det rör sig om drabbar de anställda och deras familjer och får återverkningar för näringslivet i Perstorp för övrigt. Den globalisering som pågår inom näringslivet medför stora utmaningar för Sverige, men tack vare vår modell med stora satsningar på kunskap, företagande, öppenhet och trygghet för alla har det svenska näringslivet stor internationell konkurrenskraft. Sverige har en, i jämförelse med andra länder, låg arbetslöshet, och de senaste tio åren har vår bnp-tillväxt varit högre än genomsnittet i både EU och OECD. Faktum är att Sverige under det senaste decenniet legat i världstopp när det gäller att locka till sig direktinvesteringar från utlandet och vi har under den här perioden kraftigt ökat vår industriproduktion och export. Sven-Erik Sjöstrand frågar mig vad jag gör för att undersöka eventuell ogiltighet av affären. Utgångspunkten i en marknadsekonomi är att företagen själva fattar de strategiska beslut som lägger grunden för produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. EG-rätten och svensk rätt sätter klara gränser för statens engagemang till förmån för näringslivet, och i Sverige ska företagskoncentrationer som uppnår vissa angivna tröskelvärden anmälas till och behandlas av Konkurrensverket. I den mån koncentrationen har en gemenskapsdimension ska anmälan göras till Europeiska kommissionen. En företagskoncentration kan förbjudas av dessa myndigheter om den påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen. Konkurrensverket och kommissionen gör självständiga bedömningar utifrån det nationella respektive det EG-rättsliga regelverket, som Sverige är direkt bundet av. Liksom Sven-Erik Sjöstrand anfört har Europeiska kommissionen godkänt Isolas förvärv av Polyclad Europe AB, och jag har ingen möjlighet att riva upp detta beslut. Såvitt jag kan se skulle en ändring av konkurrenslagen inte fylla någon funktion i detta sammanhang. Sven-Erik Sjöstrand frågar också vilka stödåtgärder regeringen vidtar med anledning av nedläggningen i Perstorp. För att öka sysselsättningen i Sverige har regeringen i budgetpropositionen för 2006 föreslagit ett kraftfullt sysselsättningspaket, vilket nu är i full gång. Satsningen, som inriktas mot både privat och offentlig sektor, beräknas ge omkring 55 000 personer möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. I samband med vårpropositionen har vi presenterat ytterligare satsningar för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. När arbetstillfällen försvinner och ersätts med nya skapar arbetslöshetsförsäkringen förutsättningar för en trygg omställning. För regeringen är det angeläget att Ams och länsarbetsnämnderna på de orter som drabbas av nedläggningar har nödvändiga resurser för att hantera den uppkomna situationen. Arbetsförmedlingen i Perstorp kommer att få en personalförstärkning med anledning av företagsnedläggningen, genom att resurserna omprioriteras. Med denna förstärkning kommer man att kunna kartlägga och planera insatser för dem som friställs i Perstorp. För att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft genomför regeringen ett stort antal insatser. Över 300 konkreta åtgärder genomförs för bättre service och minskad administration för företagen. Två miljarder kronor satsas för att främja tillgången på riskkapital. 900 miljoner kronor satsas fram till 2010 för att stimulera forskning och utveckling i mindre företag. Vi genomför också flera strategiska skattesänkningar. Arvs och gåvoskatten har avskaffats, skatten för fåmansföretagare sänks med en miljard kronor och den 1 juni sänks arbetsgivaravgiften för enmansföretagare som anställer. Exportfrämjandet har förstärkts och exportrådgivare anställs i samtliga län. Regeringen har också tillsammans med näringslivet och fackliga organisationer utarbetat strategiprogram inom svenska nyckelbranscher. Tre av dessa branscher, som är viktiga industrier för Skåne och för hela Sverige, är fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och träindustrin. I budgetpropositionen för 2006 presenterade regeringen en satsning på sammanlagt 17 500 nya högskoleplatser för åren 2005-2007. Av dessa gick 2 940 platser, till en sammanlagd kostnad av 215 miljoner kronor, till Lunds universitet, Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. För Högskolan Kristianstads del har utbyggnaden inneburit att antalet helårsstudenter mer än fördubblats mellan åren 1996 och 2004. Regeringen prioriterar arbete och tillväxt och detta är några av de åtgärder som regeringen arbetar med för att i ett långsiktigt perspektiv skapa bättre förutsättningar för ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar nya jobb som bland annat kan ersätta de arbetstillfällen som försvunnit.

Fru talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret på min interpellation. Nedläggningar är alltid en katastrof för dem som drabbas. Företaget Polyclad i Perstorp lades ned mycket snabbt av de nya ägarna, det amerikanska företaget Isola. Den 21 april var företagsköpet klart, och jag har hört att Isola samma dag krävde att Polyclads vd skulle gå ned och informera personalen om att företaget skulle läggas ned. Detta vägrade vd Gabriel Munck att göra, och det tycker jag var bra. Han ville inte ge de anställda detta tuffa besked i samband med helgen, utan han informerade personalen måndagen den 24 april om att verksamheten skulle läggas ned i Perstorp. Tillverkningen av mönsterkort flyttades i stället över till Isolas enheter i Tyskland och Italien. Naturligtvis var det en sorgens och chockens dag för många i Perstorp. Det var många av mina arbetskamrater som drabbades av det här. Många hade väntat sig förändringar, men det var ingen som trodde att det skulle bli så här illa. Det var i slutet av 2005 som Isolas önskan att köpa upp sin konkurrent offentliggjordes. Syftet från Isolas sida har varit att skapa en världsledande koncern inom mönsterkortstillverkning. Men för att affären skulle kunna genomföras krävdes godkännande av EU:s konkurrensråd som gav sitt godkännande den 12 april. Jag tror att den här nedläggningen har varit en medveten strategi från Isolas sida. Jag vet det inte helt bestämt, men jag tror det. Man köper in sig på en marknad. Samtidigt kan det konstateras att företaget anser sig ha överkapacitet vid enheterna i Tyskland och Italien. Dessutom är det billigt att lägga ned i Sverige. Enligt den lokala fackklubben skulle det kosta betydligt mer för Isola att lägga ned tillverkningen i Tyskland eller Italien. Vad jag vet håller man på att få in uppgifter om hur stor kostnaden skulle vara för till exempel Italien. Företagen i många länder får betala betydligt mer i avgångsvederlag till de löntagare som mister sina jobb. Och man kan diskutera om detta kanske också skulle kunna utvecklas här i Sverige. Men näringsministern säger i svaret att han inte har möjlighet att riva upp Europeiska kommissionens beslut, och det förstår jag. Jag hade nog egentligen väntat mig det svaret från näringsministern. Det är också så att Konkurrensverket och kommissionen gör självständiga bedömningar utifrån det nationella respektive EG-rättsliga regelverk som Sverige är direkt bundet av. Men jag anser trots detta att Sverige bör analysera beslutet inom EU och undersöka vilka argument Isola har använt sig av för att få detta köp att godkännas med tanke på att man kanske visste att Isola önskade köpa upp sig på marknaden och det också fanns ett uppenbart syfte med att lägga ned verksamheten i Sverige. Visste EU:s konkurrensråd om det här? Det tycker jag verkligen att man ska kunna analysera. Och vilken hänsyn tar EU:s konkurrensråd till de anställda vid företaget? Det är också en fråga som man kan diskutera. De senaste fem sex åren har det varit omkring 1 100 varsel i lilla Perstorps kommun, min hemkommun. Alla varsel har inte lett till arbetslöshet, men många har gjort det - de flesta. I en liten kommun som Perstorp med 7 000 invånare har det lett till mycket stora problem. Det har lett till utflyttningar, det har lett till att vi får banta i budgethänseende och skapa andra lösningar. Vi vet att det sker en ständig omvandling av arbets och näringslivet. Omvandlingen, nedläggningarna och förflyttningarna av verksamheter är ju konkreta resultat av detta. Här måste vi agera. Jag hoppas att näringsministern har lite fler åtgärder som kan rädda situationen i Perstorp.

Fru talman! Jag delar Sven-Erik Sjöstrands bedömning att det är mycket svårt för anställda i ett företag där man arbetar helhjärtat för att utveckla företaget att få beskedet att företaget läggs ned. En del av den utveckling som blir allt starkare inom näringslivet i dag är att strukturomvandlingen går fort. Sverige är på det hela taget en väldigt framgångsrik nation när det gäller att ta vara på internationaliseringen. Industrin ökar snarare än minskar sin produktion i Sverige. Investeringarna i industrin ökar. Men på enskilda orter kan det uppstå mycket bekymmersamma situationer, och för Perstorp är det verkligen på detta sätt. Det ställer verkligen vår samhällsmodell inför prövning. Jag och Sven-Erik Sjöstrand delar grunduppfattningen att här finns ett solidariskt ansvar att ta för samhället. Det krävs att vi gemensamt ser till att vi har försäkringssystem som gör att anställda inte drabbas stenhårt ekonomiskt, att vi ser till att ha arbetsmarknadspolitiska insatser och förstärkningar som gör att man kan hantera en situation där det kommer att krävas åtgärder i form av utbildningar eller möjlighet att söka andra jobb. Det krävs också insatser brett för att stimulera företagandet. Skåne är en region och en del av Sverige som har ett kraftigt ökat nyföretagande. Sammantaget i Sverige ökar företagandet nu mer än på många decennier, och Skåne har tagit täten med en nästan 20-procentig ökning enligt de senaste siffrorna. Här ser vi en expansion av arbetstillfällen. Det finns också anledning att se att konjunkturen är så stark att antalet jobb, både i Skåne och i landet som helhet, nu ökar mycket kraftigt. Arbetsmarknadsstyrelsens senaste bedömning är att det blir en ökning med 140 000 sysselsatta i år och nästa år. Det gör också att möjligheterna att få en annan sysselsättning ökar. Man får inte glömma individerna i detta perspektiv. Därför är det så viktigt att Sven-Erik Sjöstrand och jag tillsammans starkt kan försvara de insatser som nu krävs för individerna, för vi vet ju att i riksdagen finns alternativ som innebär en dramatisk avveckling av arbetsmarknadspolitiken i Sverige och försämringar i arbetslöshetskassan som gör att dessa individer skulle komma att stå sig ganska slätt. Sammantaget: En politik för en fortsatt hög tillväxt, högt nyföretagande och fortsatt stark jobbtillväxt samtidigt som vi måste ge individerna, de anställda, det stöd som de behöver för att ha chansen att söka de nya jobben.

Fru talman! Jag får tacka för näringsministerns kloka ord. Vi delar ju de flesta uppfattningarna här. Jag tycker också att det har hänt mycket under de senaste åtta åren. Vi har fått en bra ekonomi. Vi har haft en ganska hög tillväxt. I alla fall en del av de problem som vi har sett tidigare har minskat. Vi har också haft ett bra samarbete kring sysselsättningsfrågan, som vi har prioriterat som en viktig fråga. Och jag och näringsministern har samma grund att stå på, för vi tycker om det här med solidariskt ansvar och slår vakt om en bra välfärdsmodell. Men jag anser också att lönsamma storföretag bör ta ett ökat socialt ansvar och ett finansiellt ansvar för kostnader för omställningar i arbetslivet. Det behövs långsiktiga riskbedömningar av vilka orter och regioner som kan drabbas hårt av nedläggningar. Här är det mindre kommuner och gamla brukssamhällen som har drabbats. Det är speciella företag som drabbas av företagsflytt. Vi ser outsourcing i många av storföretagen. Man gör företagsförsäljningar inom ett företag. Det är det som har hänt i Perstorp. Jag vet knappt själv vem som äger vad inom Perstorpskoncernen, och Polyclad har varit en del av just Perstorpskoncernen. Perstorp är ett anrikt gammalt familjeföretag som byggdes upp 1884. Det har hänt väldigt mycket med orten. Nu senast hade vi varslet från Pergo. Man flyttar ned tillverkningen och 300-400 jobb till Trelleborg. Det påverkar en kommun. Där tror jag att vi måste arbeta på ett förebyggande sätt och också bredda näringslivet på de orter som har ett ensidigt näringsliv. Jag tror också att man skulle kunna ha en utvecklingsfond som bör finansiera de här satsningarna. Lönsamma storföretag bör betala en omställningsavgift till denna fond. Visst har Skåne en bra tillväxt, och det skapas jobb. Jag tror också att många av mina jobbarkompisar som i dag har mist sina jobb, som är chockade, som har varit det länge och som känner väldigt stor ovisshet om sin framtid får jobb i framtiden. Men det behövs riktade åtgärder. Det sker ganska mycket. Arbetsförmedlingen är nere på Polyclad varje fredag. Komvux kommer att genomföra omfattande program. Trygghetsråden arbetar med tjänstemannagrupper och vi har andra som arbetar med LO-kollektivet. Inte minst företagsledning och fackförning gör också väldigt mycket. Men det är som sagt stora problem. Tidigare i dag talade jag med kommunstyrelsens ordförande i Perstorp Arnold Andréasson, också en kompis till mig. Precis som jag är Arnold oroad över den här utvecklingen. Jag fick reda på att av de 153 anställda - jag tror att jag i interpellationen skrev 147, men 153 är nog den officiella siffran - har i dag 22 fått arbete. Arbetsförmedlingen, trygghetsråden, Aventus med flera utför alltså ett aktivt arbete, men det behövs mer resurser. Jag är glad för att ministern skriver att det blir mer resurser till arbetsförmedlingen. Det behövs. Men jag tror också att det behövs en möjlighet att skapa alternativa jobb. Man behöver använda de här jättefina lokalerna. Jag skulle nästan gråta om det blev någon gokartbana i de här stora fabriksområdena. Alla fina maskiner och den fina teknik som finns på området ska kunna användas till något mycket bättre, till att göra avancerade produkter. Det hoppas jag att man kan få stöd för och hjälp med till exempel genom Vinnova.

Fru talman! Det är lätt att dela Sven-Erik Sjöstrands bedömning, och också hans känsla för hur människor upplever en sådan här chockartad situation, att plötsligt bli uppsagd från sitt jobb och se sitt företag läggas ned. Det är klart att det är då det är så viktigt att vår modell, den samhällsmodell vi har valt, faktiskt fungerar så att de här människorna får den hjälp och det stöd de behöver. Jag tror precis som Sven-Erik Sjöstrand att det handlar om utbildningsinsatser, vuxenutbildning. Det är oerhört viktigt, inte minst för LO-grupperna, att få möjlighet att förstärka sin grundutbildning. Det kan vara det som blir avgörande för att man sedan ska kunna ta nya arbeten. Vi har också arbetsmarknadsutbildningen. Regeringen aviserar ju i vårpropositionen ytterligare satsningar på arbetsmarknadsutbildningen. Vi ser nu, när jobben växer till, att det kommer att behövas arbetsmarknadsutbildning för att matcha arbetskraftsefterfrågan med de arbetslösas kompetens och kunskaper. Det kommer att bli viktigt också i Perstorp att kunna erbjuda arbetsmarknadsutbildning. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi jobbar långsiktigt med att fortsätta stärka vår industris konkurrenskraft och inte se en enskild nedläggning som att det skulle vara så att svensk industri står inför stora nedläggningar. Det är tvärtom så att svensk industri har stärkt sin konkurrenskraft de senaste åren. De har ökat sin export mycket kraftigt och investerar kraftigt i Sverige. Därför har de branschprogram som vi nu har för nyckelbranscher i Sverige också resulterat i väldigt framåtsyftande åtgärder, som att vi nu satsar på forskning och utvecklingsprogram där vi knyter samman spetskompetens bland forskarna till industrins frågeställningar för att kunna hjälpa till att klara konkurrensen framöver. För det är med kunskap och kompetens som vi ska konkurrera. Jag tror också att i en ort som Perstorp, med industriellt kunnande och tradition, finns det intressanta och goda möjligheter att utveckla detta och också skapa nya företag och nya produkter. Däremot är jag mer tveksam till Sven-Erik Sjöstrands diskussion om att göra det dyrare generellt genom att införa nya typer av lagar, regler och kostnader vid nedläggningar. Det kan vara väldigt frestande, och jag kan mycket väl föreställa mig att det från tid till annan kan finnas en folklig opinion för det. Men jag vill varna för att det snarare kan minska Sveriges attraktionskraft som investeringsland. Eftersom vi har valt en väg som uppmuntrar dynamik och förändring av industri och näringsliv är det mycket bättre att satsa på att individerna får stöd i omställningen än att göra det generellt sett dyrare för företagen att förändra sin produktion. Det riskerar att drabba tillväxt och nya jobb. Det avtal som LO har slutit om omställningsavtal är ju ett exempel på en framåtsyftande politik där man också får möjlighet att stödja anställda som hamnar i den här situationen. Det, tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik, brett nyföretagandeprogram, satsningar på infrastrukturen och på industrin - det är det som leder vägen framåt. Med det sagt måste jag också säga det som Sven-Erik Sjöstrand säger, att för den enskilda individ som blir drabbad av en uppsägning är det en lång resa innan man känner framtidstro igen. Vi får se till, med Sveriges ekonomiska utveckling och de nya jobb som kommer, att dessa människor kommer i arbete.